Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har använt en del av sin tid till att gå till angrepp mot kapitalismen — mot marknadsekonomin. Jag hoppas att han är medveten om att det är just marknadsekonomin som har varit drivkraften bakom vår goda ekonomiska utveckling, som genom årtionden har hjälpt oss så att vi nu hör till de länder som har den högsta levnadsstandarden i världen. Jag vill att Hans Petersson är vänlig och talar om var i östvärlden man, med det system som han förordar, har en levnadsstandard som liknar vår. När det sedan gäller möjligheterna inom det ekonomiska försvarets område, så har vi i nuläget en obalans i fråga om önskvärd försörjningsberedskap. Detta står att läsa i betänkandet, och jag har talat om det tidigare. Jag har också sagt att utvecklingen inom näringslivet har medfört ökade krav på beredskapsåtgärder. Men självfallet kräver detta också ekonomiska resurser. Eftersom vi har haft en så god ekonomisk utveckling tack vare marknadsekonomin, bör vi också kunna avdela större resurser för att upprätthålla beredskapen på det ekonomiska försvarets område. Men, Hans Petersson, det militära försvaret, civilförsvaret och det ekonomiska försvaret är ju inte som kommunicerande kärl. Om vi har ett bättre ekonomiskt försvar, är det ju inte säkert att vi för den skull behöver ha ett mindre bra militärt försvar. Hans Petersson har haft en lång utläggning om hur man bör ordna det militära försvaret och har på punkt efter punkt krävt mer resurser, men han har inte med ett ord sagt någonting om hur kommunisterna har tänkt sig att spara de 2 100 milj.kr. som kommunisterna vill spara redan kommande år när det gäller försvaret. Det vore rätt värdefullt med tanke på debatten och vpk:s trovärdighet och intresse för totalförsvarsfrågor, om Hans Petersson också tog upp den aspekten.

Herr talman! För att börja med det som sist nämndes, minskningen av försvarsutgifterna med 2 miljarder kronor, har ju Oswald Söderqvist tidigare i dag redogjort för detta. Jag tycker inte att vi behöver skämmas för att vi kräver nedskärningar av det militära försvaret med 2 miljarder kronor. Moderaterna går ju till vardags själva ut och kräver en nedskärning inom den offentliga sektorn med 9 miljarder kronor, eftersom de anser att samhällsekonomin inte har råd med så stora utgifter. Jag kan inte förstå att samhällsekonomin skulle ha råd med att klara just försvarets alla kostnader. Försvaret är ju den mest improduktiva delen av ekonomin och den mest inflationsdrivande delen i vad gäller statsutgifterna. Den övriga offentliga sektorn är ju på ett helt annat sätt produktiv, eftersom den i många avseenden möjliggör en industriell produktion. Per Petersson sade att kapitalismen har gett oss det ekonomiska välståndet. Det är de arbetande människorna i det här samhället och inte det kapitalistiska systemet som har gett oss det välståndet. Man kan säga att vi har lyckats få ett välstånd trots kapitalismen. Men nu får man inte bara se på hur det var förr i tiden, Per Petersson, utan man är tvungen att se hur det faktiskt är med ekonomin i dag. Det finns inte en människa i det här landet som inte kan hålla med om att vi befinner oss i en kris och att den kapitalistiska ekonomin är vikande och att alla dess funktioner håller på att falla samman. Det är ju också det som överstyrelsen för ekonomiskt försvar skriver, fast det inte sägs i precis marxistiska termer. Vi blir exportberoende och måste ha nya marknader för att upprätthålla produktionen. Vi är utlandsberoende när det gäller insatsråvaror i produktionen osv. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar säger ju detta men på ett annat och litet enklare språk. Jag översatte bara till den politiska ekonomins språk, men då hette det naturligtvis att det var kommunistiska slagord. Allt fler ägnar sig åt dessa frågor och inser att kapitalismen inte håller. Så enkelt är det, Per Petersson — det kan ingen förneka.

Herr talman!

Bakgrunden är den, att om riksdagen nu skulle besluta om avveckling av verksamheten i Katrineholm, föregriper man den samlade lösning som jag menar bör ingå i det kommande försvarsbeslutet. Det skulle vara olyckligt, om man på detta sätt skulle föregripa utvecklingen. En annan anledning är att vi behöver få ett bättre förhållande när det gäller de vapenfrias tjänstgöring och utbildning. Det kan knappast, sett från försvarssynpunkt, vara rationellt att använda den tillgång som dessa vapenfria värnpliktiga utgör för vårt samhälle på det sätt som nu sker. I december 1979 tillsatte arbetsmarknadsminister Rolf Wirtén en utredning om dessa organisatoriska frågor med anledning av den nya vapenfrilagstiftningen. Utredaren skall enligt direktiven göra en ”översyn av administrationen och organisationen av de vapenfrias tjänstgöring m.m.”. Jag knyter den förhoppningen till den här utredningen att den på allvar skall pröva lämpligheten av att överföra hela administrationen och organisationen av denna verksamhet till civilförsvaret och civilförsvarsstyrelsen. Jag tror att i varje fall det övervägande flertalet av de vapenfria värnpliktiga gärna ser att även de får en adekvat utbildning under tjänstgöringstiden. Detta skulle enligt min mening klaras bättre, om hela verksamheten administrerades av civilförsvaret.

Båda dessa kriterier uppfyller Katrineholm — nota bene att man inte nu beslutar att lägga ned civilförsvarsskolan där.

Vidare står det i propositionen: ”Frågan om att ersätta de nuvarande utbildningsanordningarna i Katrineholm med en ny anläggning får tas upp senare när civilförsvarsstyrelsen har kommit in med det ytterligare underlag som behövs för att kunna ta ställning härtill.

Tidigare räknade de in Katrineholm bland civilförsvarets anläggningar utan detta tillägg. Jag beklagar den här typen av argumentation. Jag vill, herr talman, understryka att jag med tillfredsställelse noterar att utskottet inte tagit upp frågan om de 8 milj.kr. som det enligt en vilseledande propaganda påstås att man skulle spara genom att besluta att lägga ned skolan i Katrineholm. Det rätta förhållandet är ju det, att även enligt försvarsministerns förslag skall verksamheten i Katrineholm fortsätta och — som jag tidigare framhållit — vara avslutad den 1 juli 1982.

Ja, om jag skulle tillåta mig att generalisera, skulle jag kunna drista mig att säga: Låt oss avslå regeringens nedläggningsförslag och därmed spara några kronor åt civilförsvaret och Katrineholms kommun! — Jag vill alltså framhålla att detta var en generalisering, men jag tycker ändå det finns anledning understryka den här synpunkten. Herr talman! Med det anförda vill jag förklara att jag vid den kommande voteringen kommer att rösta för reservation 12 vid försvarsutskottets ifrågavarande betänkande.
Herr talman! Jag vill klargöra för Bernt Ekinge att man år 1977, när propositionen skrevs på det planeringsunderlag som då fanns, räknade med 290 000 utbildningsdagar. Då tog riksdagen alltså ställning för att det skulle bli fem utbildningsanläggningar, men nu vet vi att utbildningsnivån är nere vid ungefär 200 000 utbildningsdagar. Utbildningen av vapenfria värnpliktiga bedrivs som en försöksverksamhet, men vi kan inte minska försvarskostnaderna genom att föra över ett ökat antal personer från militär värnpliktsutbildning till annan utbildning, exempelvis inom civilförsvaret. På det sättet sparar vi inga pengar. Det är helt klart — och det har riksdagen numera tagit ställning till — att vi skall använda de vapenfria för civilförsvarsuppgifter. Men vi vet att vi redan i dag har en överkapacitet på våra anläggningar, och jag bedömer det som osannolikt att behovet kan klaras med fyra utbildningsanläggningar. Det är då för mig självklart att en av utbildningsanläggningarna skall ligga i västra Sverige, eftersom vi bör ha en utbildningsanläggning i vart och ett av de tre befolkningsrikaste områdena i landet: en i östra Sverige, en i södra Sverige och en i västra Sverige. Även om man fattar ett femårigt försvarsbeslut skall man naturligtvis följa det. Men har man konstaterat att allvarliga missar gjorts vid planläggningen, måste ju under löpande period vissa korrigeringar i beslutet göras, med riktiga infasningar inför nästa försvarsbeslut. När Bernt Ekinge säger att uppgifterna om 8 milj.kr. i merkostnader är vilseledande, så är det ett rätt hårt omdöme om civilförsvarsstyrelsen. Det är faktiskt det underlag som civilförsvarsstyrelsen har givit. Och även om man bibehåller anläggningen i Katrineholm fram till 1982, kan den icke avvecklas under en dag, utan det blir även då en viss avvecklingstid. Det är de pengarna det gäller, och jag och regeringen har föreslagit att de skall användas till andra bristområden inom civilförsvaret, där de kanske kan komma till utomordentligt god användning.

Då måste en ordentlig och funktionell anläggning byggas, som kommer att kosta, vågar jag säga, mellan 80 och 100 miljoner. Det är inte realistiskt när försvaret några mil därifrån i sommar lämnar en annan anläggning, nämligen i Nyköpings kommun — en kommun som jag förmodar att Bernt Ekinge känner rätt väl till. Där har vi en flygflottilj som i så fall är nästan skräddarsydd som civilförsvarsanläggning. Ur skattebetalarnas synpunkt borde det i så fall vara lämpligare — om detta skulle inträffa, vilket jag finner osannolikt — att utnyttja de investeringar som redan finns nedlagda och som innebär att staten har både mark och byggnader i stället för att göra sådana investeringar i Katrineholms kommun. När vi befinner oss i ett så här besvärligt ekonomiskt läge inom olika delar av totalförsvaret och också inom civilförsvaret måste vi ha en rimlig framförhållning. Frågan om en avveckling i Katrineholm har ju inte dykt upp nu först under det här budgetåret. Den saken diskuterades också under den förra trepartiregeringens tid, då vi hade vissa överväganden i den riktningen. Jag förstår mycket väl att man av så att säga lokala skäl kämpar för sin anläggning. Jag har ingenting att erinra mot det — det är moraliskt helt försvarligt. Men skall man fatta ett sakligt beslut talar ingenting för att staten skulle göra en satsning genom att köpa mark och bygga en ny anläggning i Katrineholm. Om vi skall ha en femte anläggning skall vi utnyttja de resurser som statsmakterna redan har.
Herr talman! Man blir tydligen litet sifferblind. Jag har blivit uppmärksammad på att jag talade om 800 miljoner. Jag vill naturligtvis rätta till det — siffran skulle vara 8 miljoner. Det var inte så att jag, när jag talade om 8 miljoner, riktade någon anmärkning mot civilförsvarsstyrelsen. Den har, såvitt jag förstår, gjort en korrekt beskrivning av att verksamheten i Katrineholm under en tvåårsperiod drar en sådan kostnad. Vad jag sade var att det förekommer en osnygg propaganda som går ut på att man skulle kunna spara 8 miljoner om man lägger ned verksamheten i Katrineholm. Det var det påpekandet jag ville göra, och det är ju en helt annan sak. Var och en är medveten om att avvecklingar — inte minst av statlig verksamhet — kostar pengar. Det skulle alltså även en avveckling av verksamheten i Katrineholm göra. Vad jag närmast menar är att det är förhastat att fatta detta beslut nu. Det var en intressant upplysning som försvarsministern gav då han sade att den här frågan var aktuell även under den förra trepartiregeringens tid. Jag citerade ur 1977/78 års budgetproposition, som alltså lades fram av den förra trepartiregeringen. Sedan kan jag bara upplysa kammaren om att under den tid som vi hade en folkpartiregering så fick vi uppgifter om att det beslut som hade fattats stod fast. Det betyder alltså, som jag ser saken, att det hela är ganska nypåkommet. Sedan säger försvarsministern att det finns en anläggning i Nyköping som kommer att bli tom. Det är ändå på det sättet att vi i dag i Katrineholm har en utbildningskapacitet på civilförsvarets område. Vi har en anläggning för sådan utbildning. Skall man nu börja gräva upp flygbanorna på F 11 eller skall man bygga nya anläggningar ute i skogen? Min personliga uppfattning är att det är bättre och billigare för staten att fortsätta en utbildning på en plats där man redan är i gång än att flytta över till en helt ny plats. Sedan är det också så — det tror jag att försvarsministern och jag kan vara överens om — att det är ett dyrt experiment att ta en gammal anläggning i anspråk för en helt annan verksamhet än den en gång varit avsedd för, ett experiment som i varje fall i det långa loppet blir betydligt dyrare än att bygga upp en ny anläggning. Tar vi i dag beslutet att avveckla Katrineholmsanläggningen är det definitivt; tar vi det inte har vi anläggningen kvar och kan låta försvarsutredningen titta på detta, och vi kan återkomma i samband med 1982 års beslut.
Herr talman! Om riksdagen i dag fattar beslut om att Katrineholmsanläggningen skall avvecklas under en tvåårsperiod, gör vi en vinst mot om vi väntar till 1982 och då avvecklar anläggningen. Ett uppskov ger en merkostnad på 4 milj.kr. om året, som skulle kunna användas till andra eftersatta områden. Det är som jag ser det ingenting konstigt i detta. I alla nedläggningsfrågor visar de ekonomiska kalkylerna, att ju snabbare man gör en nedläggning, desto mer tjänar man på det. Precis detsamma gäller för det militära försvaret. Det är faktiskt inte fråga om att lämna oriktiga uppgifter — det är helt enkelt klara ekonomiska fakta. Så säger Bernt Ekinge att nu finns det ju en anläggning i Katrineholm. Det är riktigt; vi har en förhyrd anläggning med lokaler som i och för sig är användbara men inte är tidsenliga. Det har ingått i den tidigare planeringen att vi skulle bygga en ny anläggning. Vi vet ganska säkert vad en sådan skulle kosta. När jag nämner siffrorna 80-100 miljoner har jag tagit till i underkant. Det är huvudmannen staten som skall bygga den. Skall vi köpa mark i Katrineholm när vi har mark i Nyköping? Och det är ingalunda tal om att vi skulle behöva riva upp några flygbanor på flygflottiljen i Nyköping, för den skall ändå användas som krigsflygbas. Av alla militära etablissemang är faktiskt de flygflottiljer som är byggda under 1940-talet bäst lämpade att konverteras till civilförsvarsutbildning. Det är mycket intressant att höra av en representant för Nyköpings kommun att man där inte är intresserad att få en utbildningsanläggning, om det skulle visa sig att vi behöver en femte utbildningsanläggning — vilket jag dock betraktar som mindre sannolikt. Bernt Ekinge menar alltså att den inte skall ligga i Nyköping, och det noterar vi. Vi vet inte riktigt vad som kommer att föreslås av den sittande försvarskommittén och vad riksdagens beslut 1982 om civilförsvaret kommer att innehålla, men vi kan göra en rimlig prognos. Med de fyra anläggningar som skall finnas har vi en betydande överkapacitet inom utbildningen. Den räcker bl.a. till för att utbilda vapenfria tjänstepliktiga. Har man en sådan någorlunda säker prognos, skall man så snabbt som möjligt tillvarata de rationaliseringsmöjligheter som finns.
Herr talman! Försvarsministern noterade att jag inte ville ha civilförsvarsskolan till Nyköping. Vad jag vill ha till Nyköping är den nya pilotskolan. Och det, herr försvarsminister, kan vi ordna. Propositionen om den skall läggas i dagarna. Lägg den skola till Nyköping som hör hemma där, dvs. en skola som gäller flyget! Det här är, vad jag förstår, ett försök av försvarsministern att hitta argument för sin egen hemstad. Och det må vara honom förlåtet, men jag tycker inte att det hör hemma i denna debatt. Vidare säger försvarsministern att det skulle vara billigare att nu avveckla skolan i Katrineholm än att göra det 1982. Jag menar att det inte finns någonting som säger att vi skall avveckla den 1982. Det finns ingenting som säger att vi skall ha kvar skolan i Skövde. Det enda som över huvud taget hänt är att utöver de fyra anläggningar vi har, beslutade riksdagen och regeringen att förlägga den femte till Skövde. Med andra ord står samtliga i precis samma prövningssituation. Det som sker efter 1982 menar jag att vi skall ta ställning till då. Vi skall inte binda oss i dag. Det är inget billigt alternativ att göra på det sättet. Jag tror alltså att det finns en bra lösning på den här frågan. Låt oss ha kvar utbildningen vid civilförsvarsskolan i Katrineholm, låt oss förlägga pilotskolan till Nyköping och låt oss se till att vi får en utbildning för de vapenfria värnpliktiga, vilken de också behöver få, helst vid en anläggning som är rationell och riktig. Ta till vara de grundläggande förutsättningar som finns i Katrineholm med övningsområde och andra miljöförhållanden! Då tror jag att vi har löst den här frågan på bästa sätt.
Herr talman! Med risk för att det börjar bli tjatigt skulle jag när det gäller prioriteringen av olika utbildningsanstalter vilja säga att enligt civilförsvarsstyrelsen är Skövdeanläggningen i dag nummer fyra och Katrineholm nummer fem. Riksdagen har i och för sig aldrig tagit ställning till den här prioriteringen, utan den måste vara någonting som genomförs på myndighetsnivå. Om herr Ekinges linje skulle vinna skulle det innebära att riksdagen uttalar att vi inte skall ha någon anläggning i västra Sverige, alltså i Skövde. Det förundrar mig något. Vi debatterar inte civil pilotutbildning i dag, men låt mig upplysa herr Ekinge om att min hemstad är Vimmerby, och vi har aldrig haft några som helst ambitioner att förlägga en civil pilotskola dit.

Herr talman! Trots att Sörmland är ett mycket vackert landskap avser jag att bryta trenden och tala om andra delar av vårt land. Riksdagen har i dag att fatta många beslut på det försvarspolitiska området, som i hög grad berör en mängd orter och kommuner i vårt land, även utanför Sörmland. I många kommuner är försvaret en av de allra största arbetsgivarna, och ur den synpunkten har våra beslut här i kammaren stor betydelse. Även kommunalekonomiskt blir våra investeringsbeslut senare i dag viktiga ute i landet och främst då på regementsorterna. I Gävle har kommunen i flera år förhandlat med fortifikationsförvaltningen om anslutning av I 14 till kommunens fjärrvärmenät. Förhandlingarna bröts under fjolåret av fortifikationsförvaltningen. De skäl som förebars var dels kostnaderna, som man ansåg blev alltför höga, dels försörjningssäkerheten i krigstid, som man ansåg alltför låg. Gävle kommun har under förhandlingarnas gång erbjudit anslutning till starkt reducerad kostnad. Om säkerheten i värmeförsörjningen är att notera att den av andra storkonsumenter, t.ex. Gävle sjukhus, bedöms som fullt tillfredsställande. Dessutom har jag trott — åtminstone hittills — att vår militär och våra förband under eventuella ofredstider skulle vara ute och försvara vårt land och alltså lämna kasernernas behagliga innetemperatur. I regeringens budgetproposition i år har fortifikationsförvaltningen fått som den velat. Regeringen föreslår att 14,3 milj.kr. i 1979 års priser anslås till byggande av en värmecentral vid I 14 i Gävle. Min riksdagskollega Ing-Marie Hansson och jag tycker av många skäl att riksdagen bör avstyra detta och föreslår i motion 481 till årets riksmöte att fortifikationsförvaltningen åläggs att återuppta förhandlingarna med Gävle kommun. Vi menar att ekonomiska, miljömässiga och inte minst energipolitiska skäl talar för en anslutning av I 14 till Gävle kommuns fjärrvärmenät. Sedan motionen skrevs har det positiva hänt att förhandlingarna återupptagits, och som försvarsutskottet säger i sitt betänkande bereds ärendet nu i regeringskansliet. Herr talman! Försvarsutskottet föreslår att motion 481 avslås, eftersom dess syfte är tillgodosett. Trots utskottets avslagsyrkande känner vi motionärer oss till freds inte bara på grund av det faktum att man nu förhandlar igen utan fastmer genom den markering som försvarsutskottet gör på s. 38 i sitt betänkande 1979/80:13. Där står: ”Utskottet vill i detta sammanhang understryka att det från såväl effektivitetssynpunkt som med tanke på behovet att spara energi är angeläget att eftersträva att samutnyttja Herr talman! Det är vår förhoppning att denna utskottets mening, som om en stund skall bli riksdagens beslut, även når vederbörande handläggare i regeringskansliet.

Herr talman! Det har varit intressant att lyssna på den debatt som har förts här i dag om försvarspolitiken. Debatten har fått mig att minnas mina första år i Sveriges riksdag, då jag i första kammaren rätt ofta deltog i försvarsöverläggningarna. Vad jag då först och främst tog upp var frågor om värnplikten och om de värnpliktigas förhållanden. Det är nu intressant att konstatera att trots att alla motioner från mitt och likasinnades håll då avslogs har förslagen successivt genomförts under den tid som gått sedan dess.

I det samlade försvarets intresse kan dessa insatsers värde inte nog uppskattas. För ungefär 15 år sedan aktualiserades för första gången frågan om ett generellt gällande frikort för de värnpliktigas resor till och från hemorten. Vi som då motionerade om detta hade den uppfattningen att det skulle vara rationellt, praktiskt och egentligen billigast att på det sättet göra det möjligt för alla värnpliktiga att utan rekvisition av biljett med därtill hörande byråkratiskt krångel kunna färdas till sina hemorter vid de tillfällen då de var fria från tjänsten. Detta förslag har återigen tagits upp, denna gång i en motion, nr 818, till årets riksmöte av Ulla Ekelund och mig. När det gäller tågoch bussresor bör det från många synpunkter vara värdefullt att tillerkänna de värnpliktiga ett generellt gällande frikort. De invändningar häremot som tidigare rests om att det skulle uppstå olägenheter för järnvägsmyndigheter och på de militära förläggningarna genom att resor kunde komma att företas som inte i förväg hade beräknats är inte välgrundade. Det borde vara lätt, hävdar vi motionärer, att bilda sig en uppfattning om resandeströmmens storlek. Vi tror dessutom att om vårt motionsförslag i år skulle genomföras — det innebär att man skulle ha i princip fria resor mellan förläggningsorten och hemorten i stället för det nuvarande systemet med valfria resor — så skulle mycket vara att vinna. Någon kö vid biljettluckorna skulle man inte behöva riskera. Vi tror också att den ibland med rätt eller orätt ifrågasatta skadegörelse i samband med permissionsresor som läggs den värnpliktiga personalen till last skulle vara lättare att komma till rätta med om man hade ett frikort försett med fotografi och namnteckning. De administrationsoch kontrollåtgärder som nu företas i samband med de värnpliktigas resor skulle man också slippa. Vi tror också att det skulle betyda åtskilliga förbättringar i fråga om trafiksäkerheten om man hade alternativet att välja fria hemresor på spårbundna trafikmedel i jämförelse med de ibland ganska äventyrliga permissionsresorna i egen bil. Vi tror alltså att det som vi här föreslagit skulle ligga helt i linje med de övriga värnpliktssociala strävandena, som det enligt vår mening är angeläget att genomföra. Vi tror inte heller att vårt förslag skulle bli mera kostsamt än nuvarande system att bevilja fria resor. Utskottet säger med anledning av vår motion att man måste vänta på den utredning om kostnader för och inriktning av de värnpliktigas förmåner som överbefälhavaren avser att lämna senare under det här året. Med den handläggning som är vanlig och som jag efter mina riksdagsår väl känner till får man acceptera en sådan behandling av försvarsutskottet i det här fallet. Men jag ber att få notera att i försvarsutskottet ingående centerledamöter i ett särskilt yttrande, betecknat 2 och tillfört utskottets betänkande, har uttalat att man anser att införandet av ett system med frikort för värnpliktiga är en angelägen social reform, som dessutom bör kunna minska det byråkratiska arbetet vid biljettbeställningar. De som har undertecknat detta särskilda yttrande anser också att det är angeläget att grundtankarna i motionen 818 prövas ytterligare. De värnpliktssociala, försvarsekonomiska och administrativa effekterna av ett sådant genomförande av motionsförslaget bör studeras ingående, säger man i detta särskilda yttrande, vars synpunkter jag ber att få understryka.

Eftersom jag väl förstår att det inte tjänar någonting till att yrka bifall till en motion, som utskottet i sak ställt sig så positivt till, har jag inte något yrkande, herr talman. Det skulle vara frestande att till sist göra också några reflexioner kring den debatt som förts mellan försvarsministern och herr Ekinge. Jag känner relativt bra till bakgrunden och förhållandena för de vapenfria värnpliktiga — jag har haft äran att tillhöra vapenfrinämnden ända sedan dess tillkomst. Jag är övertygad om att mycket skulle vara att vinna på att det nu ständigt ökande antal som beviljas vapenfri tjänst får en utbildning som kan anses vara rätt och riktig. Huruvida den skall meddelas i särskilda skolor i enlighet med de tankegångar som Bernt Ekinge anförde eller på annat sätt anser jag att de kommande övervägandena får utvisa. I varje fall är jag intresserad av att man kan förbättra möjligheterna att anvisa de pojkar som beviljas vapenfri tjänst en riktig och värdefull utbildning.
Herr talman! Ivan Svanström redogjorde själv för vad utskottet här har svarat på motionen 818.

Herr talman! Jag kan också berätta för Ivan Svanström att utskottet inte bara på en höft har tillbakavisat motionsyrkandena, utan vi har tagit kontakt med reseföretagen i fråga. Från SJ erinrar man om att de värnpliktigas resor i allmänhet företas när trafikföretagen har sin toppbelastning i resandet, dvs. under helgerna. SJ och andra trafikföretag har naturligtvis ett behov av att kunna planera så att man i tid vet beställningsunderlaget — det gäller framför allt beträffande sovvagnar och sittplatser i tåg som har sådan markering. Motionärerna har också hävdat att det skulle bli en besparing genom att man tog bort den här tian och den administration som i sammanhanget belastar beställningsapparaten. Men administrationen kommer man ändå inte ifrån, och den här inbesparingen blir då, som SJ säger, försumbar. Det är knappast heller troligt att en sådan åtgärd skulle stimulera kollektivåkandet; det tror inte reseföretagen. Vi har alltså konstaterat att vi i avvaktan på resultatet av undersökningen bör låta den här frågan vila. Det finns kanske tillfälle för regeringen att återkomma.
Herr talman! En vänlig granne viskade till mig att det väl var onödigt att begära replik när jag inte hade något yrkande, men det var ändå intressanta synpunkter Göthe Knutson anförde. Jag har emellertid inte påstått att försvarsutskottet skulle ha behandlat vår motion på en höft. Göthe Knutson anför en del invändningar som, säger han, härstammar från SJ och andra reseföretag. Under årens lopp har jag hört dem tillräckligt många gånger för att vara ganska reserverad mot tyngden i sådana argument. Jag tror mig veta att man inom försvarsstaben — åtminstone har man sagt mig det vid personligt besök där vid något tillfälle — har ganska stor förståelse för de fördelar som ett generellt gällande frikort skulle ha. Nu ber jag kammaren och herr Knutson att ge noga akt på att det finns en liten skillnad här. Vi föreslår den här gången en generellt gällande möjlighet till fri resa — genom ett frikort — mellan förläggningsorten och hemorten, som ett alternativ till de nuvarande reglerna om resa vart som helst i Sverige för 10 kr. I förslaget har vi lagt in en värdering när det gäller ständiga, lätta och ekonomiskt överkomliga möjligheter att under tjänstgöringen upprätthålla kontakt med hemorten — detta som ett alternativ till annat resande, som ur rekreationssynpunkt kan anses värdefullt. Vi har alltså särskilt velat markera betydelsen av en ständig kontakt med hembygden.
Herr talman! Ivan Svanström är så anspråkslös. Jag har alltså kommit att ägna större uppmärksamhet åt hans inlägg än vad han själv hade förväntat sig. Det gläder mig att jag kan glädja herr Svanström med det. Jag ville i mitt inlägg inte nämna den här förändringen som nu motionärernas förslag innebär, nämligen att de värnpliktiga skulle missa möjligheten att åka till någon annan plats än hemorten; detta ville jag bespara offentligheten. Men eftersom man nu har fört fram det här förslaget så många gånger, är det kanske så att allmänheten och även de värnpliktiga har klart för sig att det finns givmilda och konstruktiva motionärer som vill förändra systemet. Man kan ju lätt uppfatta det så att det är fråga om oginhet från försvarsutskottets sida, men det är det icke.

Herr talman! Det har ju blivit en lång försvarsdebatt här i dag, och det är många talare som har deltagit i den. Jag tycker att man skall ta det som ett glädjande uttryck för att vår försvarsdebatt har vidgats från att tidigare i stort ha engagerat ett fåtal politiker och experter till att omfatta allt fler. Det visar på ett ökat intresse för de för oss alla så viktiga försvarsfrågorna. Vi vill ju alla ändå att vårt folkliga försvar skall ha en så bred förankring som möjligt och också bli föremål för en så bred debatt som möjligt. De betänkanden från försvarsutskottet som vi behandlar här innehåller ju ett flertal viktiga avsnitt, och jag skall begränsa mig till ett par av dem. Trots att försvarets utgifter i första hand är avhängiga av förhållandena i vår omvärld, så har svårigheterna i svensk samhällsekonomi helt naturligt även påverkat försvarsanslagen. Detta har dock skett i en utsträckning som mot bakgrund av den tilltagande internationella spänningen och stormakternas ökande upprustning, inte minst i Europa, inger allvarlig oro. Så sent som i går träffades representanter för NATO-staterna för att ytterligare intensifiera upprustningen i Europa, och i morgon kommer förmodligen Warszawapaktens stater att fatta beslut i samma riktning. Det är mot den bakgrunden anmärkningsvärt att socialdemokraterna även i år föreslår avsevärt reducerade försvarsanslag. Att tänka sig att fortgående rationaliseringar och personalminskningar skulle kunna ge några betydande besparingar utöver vad regeringen har beräknat är minst sagt orealistiskt. Ett bifall till det socialdemokratiska förslaget skulle i nuläget få helt orimliga konsekvenser för försvaret och för vid försvaret anställda. Herr talman! Jag skall inte föregripa det utredningsarbete som skall igångsättas beträffande möjligheterna att spara pengar genom förkortad värnpliktsutbildning eller genom att på olika sätt variera utbildningstidens längd. Men att detta innebär en besparingsväg som medför uppenbara risker dels för en trupps förmåga till uthållighet i strid, dels för den enskilde soldaten, måste vi vara helt på det klara med. Även ett långt tillbakadraget lokalförsvarsförband kan möta exempelvis luftlandsatta motståndare — och det blir i så fall förvisso välutbildade och välutrustade förband. Jag vill påpeka det här så att det inte glöms bort i debatten och i det utredningsarbete om värnpliktsutbildningen som skall företas. Flygplansfrågan behandlas här i dag på nytt — jag vet inte för vilken gång i ordningen. Vår strävan bör rimligtvis vara — främst av säkerhetspolitiska skäl — att inom landet bevara vår kompetens att utveckla och producera flygplan för det svenska försvaret. Beklagligtvis blev det inte möjligt att uppnå politisk enhet kring B3LA eller A 38/Sk 38. Det är min förhoppning att — trots den socialdemokratiska inställningen i dag — det på sikt skall bli möjligt att nå enhet kring JAS-projektet. Vår försvarsindustri — bl.a. Saab-Scanias flygdivision — tycks av en del upplevas uteslutande som en samhällsekonomisk belastning. Detta är fel ur många synpunkter. Det torde på sikt inte vara möjligt att till lägre kostnader anskaffa erforderlig försvarsmateriel genom import. Ur samhällsekonomiska synpunkter vore det bl.a. ytterligare en allvarlig belastning på vår handelsbalans, och ur industripolitisk synpunkt vore det allvarligt om vi ginge miste om det högteknologiska kunnande som finns inom försvarsindustrin, ett kunnande som betytt mycket på skilda områden inom svenskt näringsliv. Dessutom har Hans Lindblad tidigare här i dag redovisat de alternativ — eller rättare sagt den brist på alternativ — som föreligger när det gäller att anskaffa för svenskt flygvapen lämpliga flygplanssystem, så jag behöver inte gå in på det. Herr talman! Försvaret har under en följd av år genomgått omstruktureringar och förbandsnedläggelser och genomfört personalminskningar som helt saknar motsvarighet i svensk statsförvaltning. Vid sidan om dessa mera genomgripande förändringar pågår ständigt vad man brukar kalla ”vardagsrationaliseringar” — allt i syfte att minska kostnaderna för försvarets fredsorganisation. Personalminskningarna — i kombination med stora vakanser — ställer helt naturligt kvarvarande personal inför betydande svårigheter. Detta gäller såväl personal med utbildningsuppgifter som övriga — och pressen är stor på personal på alla nivåer. Situationen är sådan att personalvårdsfunktionen inom försvaret får allt större och delvis förändrade uppgifter. Jag kan helt instämma i den beskrivning av personalvårdens viktiga funktion som Eric Hägelmark gjorde tidigare i dag. Det är därför viktigt att personalvården såväl centralt som ute på fältet ges en sådan ställning och sådana resurser att den kan fylla sin betydelsefulla uppgift. De olika meningar som kommit fram i försvarsutskottets betänkande liksom i debatten strax före middagsuppehållet tar inte så mycket upp resursfrågorna — det har närmast blivit en tvist om organisationsfrågan. Under allmänna motionstiden väcktes en moderatmotion med Sten Svensson som första namn, i vilken vi tar upp personalvårdens problem. Vi kan acceptera att personalvårdsbyrån organisatoriskt inordnas i en personalsektion, men det är viktigt att byrån får en så självständig ställning och sådana personella resurser att den motsvarar de höga krav som personal och värnpliktiga med rätta kan ställa, något som även ur försvarets synpunkt är angeläget. Jag är glad över att försvarsministern — det framkom också här i debatten före middagsuppehållet — har samma mening och att personalvården kommer att tillmätas den betydelse som den har för att på sikt åstadkomma den goda anda inom försvaret som vi alla eftersträvar.

Herr talman! På nytt beskylls vi socialdemokrater för att inte ha anvisat vägar till den lägre ram som vi har föreslagit när det gäller årets försvarsbeslut. Låt mig bara påminna om att vi inom försvarspolitiken rör oss med femåriga försvarsplaner. Redan i 1977 års beslut redovisade vi underlag för minskningar av den ekonomiska ramen med då ungefär 350 milj.kr. Till det förslaget fogade vi en utförlig beskrivning av den inriktning försvaret borde ha under den kommande femårsperioden. Jag menar att det i nuläget är omöjligt för oss att i detalj följa upp den ökning av beloppet som ju ändå blir följden av de principer som gäller för justering av försvarskostnaderna. Från den synpunkten finner vi det riktigare att myndigheter och regering hanterar det nuvarande beloppet. Vi står alltså fast vid den grundläggande principen från 1977.

Herr talman! Jag är fullt medveten, Roland Brännström, om att försvaret arbetar med långtidsplaner och att det finns en femårsplanering. Men vad vi här i dag diskuterar är ju budgeten för det kommande budgetåret. Jag begriper mycket väl att det för Roland Brännström liksom för övriga socialdemokrater i nuläget är omöjligt att precisera hur dessa besparingar skall göras. Det är helt enkelt så orealistiskt att det i dag icke är möjligt. De stora delarna av försvaret utgörs ju marginellt av rörliga medel inom försvarets utgiftsram. Jag begriper mycket väl att socialdemokraterna vill överlåta till en regering, som man tydligen sätter enorm tilltro till, att lägga fram dessa besparingsförslag.

Herr talman! Jag tror att Per-Olof Strindberg försöker begripa mer än han egentligen förstår — i alla fall uttrycker han sig så att han ger det intrycket. Verkligheten är ändå den, att när vi tog ställning till 1977 års försvarsbeslut med den lägre ram som vi då anvisade, pekade vi också på de poster där en prutning skulle vara möjlig. I förlängningen av vår inriktning skulle det ha gett den lägre kostnadsram som vi föreslår i samband med årets behandling av försvarspolitiken.
Herr talman! Det är väl ändå inte praktisk politik att bygga vidare på förslag som redan tidigare avslagits i riksdagen. Man måste väl ändå utgå från den reella situation i vilken vi nu befinner oss. Det är i den situationen som socialdemokratin definitivt saknar förmågan att presentera förslag till hur man skall klara detta.

Herr talman! Holger Bergman och Bernt Ekinge har tidigare i debatten talat om civilförsvarsskolan i Katrineholm. De har anfört goda skäl för att denna skall finnas kvar. Det är därför enkelt för mig att ytterligare argumentera i samma fråga. Jag kan alltså fatta mig kort. I årets budgetproposition föreslår regeringen en avveckling av civilförsvarsskolan i Katrineholm. Avvecklingen avses att påbörjas budgetåret 1980/81 och vara avslutad senast den 1 juli 1982. Detta är ett överraskande förslag från regeringens sida. Förslaget går emot alla tidigare gjorda uttalanden. Dessutom står det i strid med civilförsvarsstyrelsens uppfattning att skolan bör finnas kvar i avvaktan på 1982 års försvarsbeslut, eftersom detta kan komma att innebära ökande arbetsuppgifter för Katrineholmsanläggningen. Dessutom håller sig civilförsvarsstyrelsen och reservanterna inom samma ekonomiska totalram som regeringen och försvarsministern. Att avvisa kravet att civilförsvarsskolan i Katrineholm skall finnas kvar med hänvisning till det statsfinansiella läget är således icke ett hållbart argument. Förslaget har mötts av starka protester från personalen, från Katrineholms kommun och från länsstyrelsen, och det är i och för sig inte förvånande. Så sent som i valrörelsen lovade den dåvarande försvarsministern Lars de Geer att civilförsvarsskolan i Katrineholm skulle få finnas kvar under hela den pågående programperioden. Inför nästa försvarsbeslut finns det anledning att förmoda att civilförsvaret och det ekonomiska försvaret ges en ökad tyngd. Detta kommer helt naturligt att ställa ökade krav på civilförsvaret när det gäller utbildningen. En annan faktor som kan komma att ställa ytterligare krav på utbildningskapaciteten är de aviserade insatser som skall till inom vapenfriutbildningen. Ett resonemang härom återfinns också i budgetpropositionen, bara med den skillnaden att föredragande statsrådet drar den slutsatsen att skolan skall avvecklas, eftersom han inte kan bedöma utbildningsbehovet på sikt — bedömningen kan bara ske beträffande det kortsiktiga utbildningsbehovet. Det är mot den här bakgrunden som flera motioner har väckts, bl.a. motion 1979/80:361, som har undertecknats av den socialdemokratiska gruppen på Sörmlandsbänken. Alla de olika motionerna i detta ärende vill avvakta 1982 års försvarsbeslut innan ställning tas till skolans fortsatta drift. Bakom detta måttliga krav finns en bred lokal opinion som samlat alla, oavsett partitillhörighet. Denna opinion har manifesterats här i riksdagen genom att samma krav framförts, förutom i socialdemokratiska motioner, även i en enskild centerpartistisk motion, i en enskild folkpartistisk motion och i en kommunistisk partimotion. Helt naturligt är kommunpolitikerna rädda om den verksamhet som bedrivs vid civilförsvarsskolan, också utifrån rent sysselsättningsmässiga utgångspunkter. Skolan har under sin snart tjugoåriga verksamhet i bygden blivit en väl inarbetad institution med goda kontakter och med gott anseende. Katrineholms kommun har på alla sätt försökt underlätta för skolan att bedriva sin verksamhet. Målsättningen och förväntningen har varit en permanent skolanläggning i Katrineholm. Den typ av arbetstillfällen som en sådan anläggning ger är mycket värdefull för regionen. Västra Sörmland har varit och är hårt drabbat av strukturförändringar inom tillverkningsindustrin. De senaste åren har över 1 000 jobb försvunnit inom industrin i Katrineholms A-region. Att nu förlora ytterligare inemot ett hundratal jobb inom utbildningsoch servicesektorn skulle vara mycket kännbart för kommunen. Därför bör civilförsvarsskolan inte i onödan, som regeringens förslag kan innebära, berövas bygden. Vår motion följs upp i reservation nr 12 fogad till försvarsutskottets betänkande nr 13, vilken avlämnats av de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till denna reservation.

Herr talman! En grundläggande målsättning för centern är att skydda jordbruksmarken från exploatering, oavsett om det gäller byggande, vägar eller mark för militära ändamål. I försvarsutskottets betänkande nr 13 behandlas en del markfrågor som har anknytning till den nämnda målsättningen. Vid utskottsbetänkandet har fogats en centerreservation, nr 9, som gäller dels kommunernas inflytande över planering och förvärv av mark för försvarets behov, dels frågan om försvaret skall arrendera mark i stället för att köpa densamma. Innan jag går in på reservationen vill jag dock säga några ord om motion nr 158, som jag väckte under allmänna motionstiden. Bakgrunden till motionen är den att Skövde garnison i samband med att kronan inköpte Klagstorps egendom tillfördes mark, som innebar att garnisonens övningsfält utökades betydligt. Detta räckte dock inte, utan militären arbetade med stor aptit oförtrutet vidare på att sluka mer mark. Skövde kommun fick 1970 förvärva mark av kronan för att trygga Volvos behov av industrimark för företagets expansion. Kommunens förvärv från kronan var dock villkorat på så sätt att s.k. kompensationsmark skulle få inköpas. Riksdagen ställde anslag till förfogande, och intresset har varit riktat på bl.a. ett område öster om Klagstorp. Det var högvärdig jordbruksmark som skulle tas i anspråk. Dessutom berördes bebyggelse som enligt all kommunal planering skall bestå i framtiden. Det gäller en bebyggelse som, om planerna kommer att fullföljas och kompensationsmarken förvärvas, kommer närmare inpå övningsfältet. Det är dessutom familjejordbruk som berörs. Enligt min mening är därför tiden nu inne att ompröva tidigare ställningstagande. Huvudanledningen är att både militären och riksdagen i motiveringen för att lokalisera ett nytt skjutfält till Vreten fastslog att skjutfältet också kunde utnyttjas som övningsfält. Det s.k. intresseområdet öster om nuvarande övningsfält skulle kunna utgå. Utskottet erkänner också att sistnämnda beslut kan ha ändrat förutsättningarna för den bedömning av behovet av kompensationsmark som gjordes för åtskilliga år sedan. Inom regeringen skall man undersöka frågan och i anslutning därtill sträva efter att räta övningsfältets östra gräns. Utskottet anser att syftet med min motion därmed i viss del är tillgodosett. Jag hoppas verkligen att det då också händer något i den riktning som utskottet angett, att det fortplantar sig ut till dem som har att diskutera med markägarna i området och att den diskussionen kan ske under ömsesidig förståelse mellan parterna. Det gäller att lösa frågan för ett antal enskilda som är berörda socialt, miljömässigt och i sina näringar. Om det inte leder till en tillfredsställande lösning lovar jag att återkomma och att frågan på nytt skall aktualiseras. Jag finner, herr talman, inte anledning att yrka bifall till motionen med hänvisning till vad jag har sagt. I reservation 9 uttalar sig utskottets centerpartister för att försvaret i ökad utsträckning skall kunna arrendera mark. Reservationen bygger på en motion som väckts av Sture Korpås och mig. Motiven för att gå fram på den här vägen finns redovisade i motionen, men jag vill ändå peka på några argument för att stödja reservationen. Med anledning av proposition 1977/78:65 om vissa organisationsfrågor för försvaret har riksdagen ställt sig bakom ett uttalande om att samhället så långt det är möjligt måste medverka till att anskaffa ersättningsmark åt de markägare som mot sin vilja tvingats avstå från mark till försvaret och som vill fortsätta inom i första hand jordbruksnäringen. I samband med beslut i enskilda markanskaffningsfrågor för försvaret har detta uttalande återupprepats. Men verkligheten visar upp en annan bild. När det gäller skjutfältet för Skövde garnison har ännu inga markägare fått erbjudande om kompensationsmark. Enligt uppgift lär den kompensationsmark som erbjudits dem som avstått mark till nytt skjutfält för Hallands regemente vara landstingets. Och det kan väl vara riktigt, eftersom det är ett samhälleligt markinnehav. Osäkerheten om den framtida fredsorganisationens omfattning torde också på många håll utgöra skäl för att mark arrenderas i stället för att förvärvas. Största betydelsen har möjligheten att arrendera mark för dem som avstår delar av fastigheter. I fallet Vreten skärs exempelvis ett stort antal skogsskiften av på mitten. Det står ingen mark till förfogande som ersättning för de delar som berörs, och då får detta också en ekonomisk betydelse, med de skatteregler som gäller. Det är förvånande att utskottet inte är berett att närmare pröva frågan om arrendering av mark. Att socialdemokraterna, som vill lägga ytterligare mark under samhällets ägo, inte har någon förståelse för problemet ser jag som naturligt. Men att folkpartiet och framför allt moderaterna, som i andra sammanhang säger sig värna om jordbrukets intressen, låter militärens intressen gå i första hand kanske förvånar mig litet. Eller också är det så att när grevarna Posse på Vreten kan skaffa en annan stor gård i stället är det bara familjejordbrukarna och småbrukarna i Borgunda och Sjogerstad man lämnar därhän — för att nu ta ytterligare ett exempel från Skövdeområdet. Den andra frågan som tas upp i reservationen gäller kommunernas roll i planeringen. Skjutfältsutvidgningarna har varit föremål för intensiv debatt på många platser under 1970-talet. Varje regemente med självaktning skulle ha ett nytt skjutfält. Personligen har jag i riksdagen hävdat att samordningsfrågorna borde tagits upp mycket mer, och även på den punkten fanns det en centerreservation för något år sedan. Kommunerna slår i dag vakt om sina militära förband, och det är naturligt. Därför tror vi från centerns sida att kommunerna också är beredda att medverka och att känna ansvar för försvarets behov av mark för övningsoch utbildningsändamål. Kommunerna är emellertid i dessa frågor en underlägsen part, och vi anser att kommunens inställning måste tillmätas avgörande betydelse. Speciellt viktigt blir detta när markfrågorna berör annan kommun än den i vilken förbandet är beläget. Kommunen kan ha andra planer för aktuellt område. Den utökade verksamheten kan innebära förfång för redan pågående markanvändning. Som exempel på kommuner som mot sin vilja tvingas acceptera lösningar kan nämnas Herrljunga och Falköping. Även Skillingaryd befann sig i ett tidigare skede i denna situation. Vi kan inte finna att det skulle behöva utgöra hinder för nödvändiga och välmotiverade markförvärv att kommunernas inställning tillmäts en avgörande betydelse. Det skulle emellertid ge kommunerna en i förhållande till statsmakterna likvärdig förhandlingsposition. Man skulle tvinga fram klara motiveringar för behov av ny mark. Man skulle få fram en jämförelse mellan olika alternativ även på andra grunder än de rent militära. Man skulle få ett bättre utnyttjande av befintliga fält. Människornas reaktioner skulle kunna kanaliseras genom lokala manifestationer och val. Man skulle inte behöva få den olyckliga motsättning mellan folk och försvar som nu ofta blir en följd av markanskaffningarna. Såsom vi anfört i vår reservation anser vi att detta måste beaktas i fortsättningen och att det även bör ges regeringen till känna. Därmed, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 9. Till sist vill jag anknyta något till den närmast föregående debatten. Bernt Ekinge gjorde ett uttalande som jag inte direkt kan citera, men innebörden var att det inte finns något som talar för att civilförsvarsskolan i Skövde absolut skall byggas ut. Jag finner det uttalandet av en folkpartist som tänker överge regeringens proposition som mycket anmärkningsvärt. Innebär detta avhopp att den skola som regeringen beslutat lokalisera till Skövde och som vi räknat med där eventuellt inte kan komma till stånd? Jag hoppas på besked på den här punkten. Om regeringens förslag faller, är det folkpartiet som är ansvarigt för den tveksamhet som inträder beträffande Skövdeskolan.

Herr talman! Jag har i ett tidigare anförande kortfattat berört reservation 9, som Bengt Kindbom nu talade för, och jag vill i stort upprepa vad jag då sade och kanske lägga till en del synpunkter. Mark arrenderas i stor utsträckning, och det finns från försvarets sida ingen ovilja mot att arrendera mark. Men det går inte att komma ifrån att detta är förenat med problem. Det är inte sällan så att markägaren hellre ser att han får sälja sin mark än att han får arrendera bort den till övningsoch skjutfält. Det uppstår som sagt problem — jag har själv haft tillfälle att personligen komma i kontakt med dem — när man arrenderar mark för skjutfält, och de gäller ersättningsanspråken för de skador på marken som är oundvikliga och framför allt för de skador som uppstår på växande skog. Ersättningsanspråken vållar alltid bekymmer, och det är svårt att fastställa skadornas omfattning och att komma fram till överenskommelser. Ett annat problem som ofta vållar bekymmer hänger samman med nyttjandetiden — ägaren måste helt naturligt nyttja marken vid vissa bestämda tillfällen. Låt mig sedan säga att vi i fråga om ersättningsmark är helt överens om att sådan i så stor utsträckning som möjligt skall lämnas till dem som så vill. Det är emellertid ofta så att när marken väl är såld och det bestämda priset kanske har blivit ett gott sådant, så har intresset för ersättningsmark försvunnit. I fråga om vem som skall ha det slutliga avgörandet tror jag att vi måste vara överens om att det måste riksdagen ha. Riksdagen ansvarar för försvaret och dess verksamhet, och därför måste också riksdagen kunna fastställa vilka markområden som behövs för att försvaret skall kunna bedriva sin verksamhet på det sätt som riksdagen bestämmer. Det är inte alltid konflikter och svårigheter. Låt mig bara hänvisa till att man nere i Mestocka — det gäller alltså Hallands regemente — har kommit väl överens med kommunen. Det har inte varit några problem. Nu kommer man också väl överens med markägarna. Inköpen av marken pågår i god sämja.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
Herr talman! Bengt Kindbom blev orolig med anledning av vad jag sade, men jag kan mycket väl lugna honom. Jag citerade vad försvarsministern skrev i proposition 1977/78:100, bil. 7, s. 343-344. Försvarsministern skrev bl.a. följande: ”I enlighet härmed har regeringen beslutat att en anläggning, utöver de befintliga anläggningarna i Rosersberg, Katrineholm, Revingeby och Sandö, skall förläggas till Skövde.” Vad jag konstaterade var således att beslutet upptog de nämnda fyra orterna.

Herr talman! Jag noterar att Gunnar Oskarson säger att marken arrenderas i stor utsträckning. Jag vet att man har diskuterat frågan på Gotland, och går det bra där, bör det ju också gå för sig på andra ställen. Gunnar Oskarson tog upp en mängd problem som kan vara förknippade med arrende av mark: försäljning eller utarrendering av marken, nyttjandetider, ersättningsregler m.m. I motionen har vi ju framhållit att dessa frågor bör utredas. Därför har jag svårt att förstå varför det inte blir någon utredning. Det finns ju bevisligen möjligheter att arrendera marken. Hade vi fått en översyn till stånd, hade kanske de problem som Gunnar Oskarson anförde mot arrende kunnat lösas. När det gäller kommunernas inställning framhöll Gunnar Oskarson att riksdagen måste fälla avgörandet, eftersom riksdagen har det övergripande ansvaret för försvaret. Jag menar, att om vi kan ge kommunerna förtroendet att ha det kommunala planmonopolet, tycker jag att vi också kan ge dem förtroendet att ha ett avgörande inflytande i de här frågorna. Gunnar Oskarson sade att det går bra att skaffa ersättningsmark i Halland. Jag har fått uppgift om att landstinget ställer upp när det gäller bl.a. mark. I dag har jag riktat en fråga till markägarna i Vretenområdet och vet därför att de fortfarande inte har erbjudits ett enda hektar av den mark som domänverket äger i detta område. Bernt Ekinge sade att han kunde lugna oss. Jag noterar att det är Bernt Ekinge som har tagit upp frågan om Skövde i dagens debatt. Jag noterar också att försvarsministern och Bernt Ekinge inte blev överens i deras replikskifte. Och jag vill fråga Bernt Ekinge hur hans ställningstagande passar in i den ekonomiska situation som vi ser framför oss. Jag förmodar att varken försvar eller totalförsvar kommer att vara oberörda av krympande ekonomiska ramar.
Herr talman! De problem som kan uppstå, uppstår och har uppstått i vad det gäller ersättningsregler, nyttjandetider o. d. är så påtagliga och så väl belagda att det inte behövs någon utredning för att konstatera detta. Det blir alltid en fråga för arrendatorn och markägaren att lösa dessa problem, och jag har svårt att föreställa mig att man genom en utredning skulle kunna eliminera problemen. Låt mig också säga att det inte alltid, i själva verket ytterst sällan, är billigt för försvaret att arrendera mark. Arrendeavgifterna blir helt naturligt höga. Ersättningsanspråken blir också omfattande. För försvarets del är det inte ekonomiskt att arrendera marken i stället för att köpa den. Tvärtom ställer det sig i det långa loppet billigare för försvaret, om det kan inköpa marken. Strävan är naturligtvis att detta skall ske i största enighet och efter överenskommelse. Det är vi alla överens om. Bengt Kindbom sade också — om jag förstod honom rätt — att eftersom kommunerna har planmonopolet borde de också kunna få rättigheten att avgöra om försvaret skall få lov att köpa mark eller anlägga övningsfält inom kommunen. Bengt Kindbom vet lika väl som jag att planmonopolet gäller kommunens verksamhet. Anläggning av militära övningsfält tillhör försvarets verksamhet. Där finns alltså ett riksintresse, och därmed är det riksdagens både rättighet och skyldighet att ta ansvar för detta.
Herr talman! Om Bengt Kindbom lyssnade på debatten tidigare, blev han medveten om det förhållandet att försvarsministern och jag inte var överens på en punkt. Denna punkt gällde huruvida vi i dag skulle fatta beslut om nedläggning av civilförsvarsskolan i Katrineholm eller ej. Både försvarsministern och utskottet vill att vi nu skall fatta beslut. Jag ansluter mig till den uppfattning som fanns i den gamla trepartiregeringen och i folkpartiregeringen, nämligen att det är olyckligt att nu fatta detta beslut. Vi bör i stället avvakta en samlad bedömning av dessa frågor. Möjligheten att göra en sådan samlad bedömning får vi när vi kommer fram till 1982. Då kan vi också se de ekonomiska konsekvenserna. Det är helt självklart att vi i dag inte kan bilda oss en uppfattning om dessa konsekvenser. Det var bl.a. detta som jag försökte framhålla i debatten. Det är fel att i dag försöka dra slutsatser i ekonomiskt avseende av ett enstaka beslut om en enskild anläggning. Därför motsätter jag mig det argument som framfördes i en tidigare del av debatten, nämligen att vi skulle spara genom att lägga ner civilförsvarsskolan i Katrineholm. Vi vet inte om vi gör det — det kan snarare bli tvärtom. Och jag utgår från att vi 1982, när vi kommer fram till att fatta ett övergripande beslut, kan tillsammans bedöma den ekonomiska situationen och vilken inverkan beslutet kommer att få på försvarskostnaderna över huvud taget.
Herr talman! Av besvären vid arrendering av mark har Gunnar Oskarson nu kvar nyttjandetiderna. Det är ganska intressant, eftersom militären när den lägger fram en utredning om ett skjutfält måste presentera förslaget snyggt. Man säger då att friluftslivet och folk i allmänhet får tillgång till fälten och att det kanske kommer att bli bättre än när enskilda personer haft dem. Exempelvis i Skövdefallet och beträffande Vreten har det sagts att man skulle kunna samnyttja fälten för både skjutningsoch övningsändamål. Har man den flexibiliteten när det gäller skjutfälten, tror jag att man också kan komma överens om nyttjandetiderna. Nästa argument var att det billigaste sättet är att förvärva marken. Men vad som är bäst för försvaret är ju till nackdel för markägarna. Det är de små markägarna, från vilka man tar delar av fastigheter, som vi har velat slå vakt om, men detta vill utskottet tydligen inte gå med på. När det gäller planmonopolet vill vi ha en sådan ändring av kommunernas roll i planeringen att de får inflytande även på försvarssektorn. Bernt Ekinge säger att om vi fattar beslut nu blir det ett beslut som inte kostar så mycket pengar som det har beräknats av civilförsvarsstyrelsen och som det har varit diskussion om här. Jag skall inte i dag lägga mig i vad det kostar eller inte kostar, men jag gör det konstaterandet att vi får ta hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna när vi skall fatta beslutet vid nästa tillfälle, dvs. 1982. Jag bedömer det så att faran för Skövdeanläggningen då är ännu större.

Herr talman! Det har varit en lång försvarsdebatt, men det har också varit en debatt som präglats av herrarnas återblickar på den egna militärtjänsten. Förvisso har det under snart sju timmar varit en herrarnas debatt! Per-Olof Strindberg sade att debatten hade bredd, vilket gladde honom. Och visst har många varit uppe och talat, men bredden behöver inte alltid innebära djup, och bredden behöver inte alltid innebära en vilja till förändring. Det finns, herr talman, en grundläggande skillnad mellan vad de fyra övriga partierna och vänsterpartiet kommunisterna vill i försvarsfrågan. Såsom redan har framgått av Oswald Söderqvists och Hans Peterssons i Hallstahammar anföranden i debatten här i kammaren har vpk under en följd av år förespråkat en omprövning av försvarspolitiken och försvarsstrukturen. Nuvarande totalförsvar domineras helt av den militära sektorn, som dessutom på ett olyckligt sätt kommit att inriktas på dyrbara, sårbara och tekniska system; det rör sig alltid om krampaktiga försök att efterapa den internationella kapprustningen. Vi har krävt en nedrustning av det militära försvaret, och vi har krävt en omfördelning av nuvarande satsningar. Vi tycker, som Hans Petersson i Hallstahammar tidigare var inne på, att det är helt orimligt att man prutar på försvarsutgifterna just när det gäller det ekonomiska försvaret och civilförsvaret, samtidigt som den militära delen av försvarsutgifterna inte drabbas. Ser man till de belopp det är fråga om finner man att det på det militära försvaret satsas 16 miljarder, samtidigt som det dras ned på de ynka 230 miljoner som civilförsvaret får. Vi tycker att detta är avslöjande för den borgerliga regeringens försvarspolitik. Rent konkret väljer regeringen att satsa på flygplan framför att utveckla skyddsmasker för barn. Rent konkret sätter man dessa dyrbara och sårbara försvarsändamål framför skyddsrum åt civilbefolkningen. Herr talman! I takt med samhällsomvandlingen framstår en kraftig satsning på civilförsvaret som alltmer angelägen. Vi har i vår motion 1146 för det första krävt att anslagen för en utbyggnad av skyddsrummen räknas upp ordentligt. Det är ett krav som f. ö. ligger helt i linje med det beslut som riksdagen tidigare har fattat. Det är också ett krav som är mycket angeläget för kommunerna, eftersom ett tillgodoseende av det kravet skulle innebära att kommunerna kan fullfölja redan fattade beslut. Det skulle därtill ge jobb åt den i dag arbetslösa ungdomen. Vi har för det andra krävt att produktionen av skyddsmasker skall ökas. Det är en skandal att vi i dag, år 1980, inte har tillräckligt med skyddsmasker åt medborgarna i landet och att inga skyddsmasker finns för små barn och spädbarn. I atomålderns år 1980 saknas alltså detta. Med nuvarande produktionstakt kommer man över huvud taget aldrig att nå den nivå som krävs, eftersom kassation på grund av ålder hela tiden sker. Vi har för det tredje ställt en rad krav på utbildningsområdet. Utbildningen sackar i dag efter, och försvarsutskottets majoritet vill ytterligare försämra situationen genom att lägga ned civilförsvarsskolan i Katrineholm. Eric Krönmark påstod att man därigenom skulle spara 8 milj.kr. Men som flera andra talare redan varit inne på är det en falsk framtidsbeskrivning. Vad kommer det inte att kosta att rusta upp civilförsvaret i framtiden, något som kommer att bli nödvändigt? En sådan utveckling skulle dessutom avsevärt fördröjas på grund av bristen på utbildningsplatser. Det är något av en bypolitisk debatt som vi i detta avseende fått oss till livs. Varför skall det just på civilförsvarets område vara så att man ställer Katrineholm mot Skövde eller Nyköping, som någon talare var inne på? Varför kan man inte säga att civilförsvaret i dess helhet kräver ökade resurser och måste få det? Det gäller inte att ställa det ena mot det andra, utan det gäller att öka totalramen. I Katrineholmsfallet är detta viktigt inte minst av regionalpolitiska skäl. Att döma av tidigare uttalanden i debatten kommer regeringen här sannolikt att lida ett nederlag, och det är positivt. Herr talman! De krav vi ställt i vår motion är inte nya — vi har fört fram dem under en följd av år. Tidigare har vi mött motstånd från samtliga partier i riksdagen. Vi hälsar därför med tillfredsställelse att några av våra krav nu också omfattas av socialdemokraterna. Det gäller inte våra krav beträffande skyddsmaskerna men flera av de andra krav som vi fört fram. I reservationerna 11, 12 och 13 tillgodoses några av punkterna i vpk-motionen, varför jag nu kan nöja mig med att yrka bifall till punkterna 2 och 5 i motion 1146. Slutligen, herr talman, några ord om ett kärt ämne på vpk-håll. Det gäller IB. Vi har under många år kritiserat den militära underrättelsetjänsten. Det är en kritik som visat sig vara helt berättigad. Skandalerna har duggat tätt omkring IB. Vi har inte motsatt oss en väl fungerande underrättelsetjänst. Den kan säkert behövas för vår nationella säkerhets skull. Vad vi har motsatt oss är att den ligger i händerna på militärledningen och att den inte står under kontroll av folkvalda. Utskottet hänvisar till den särskilda kommitté som har tillsatts för att se över formerna för verksamheten vid försvarsstabens särskilda byrå. Men, herr talman, också denna nämnd är odemokratiskt sammansatt. De som starkast har fört fram kritik mot just IB:s nuvarande verksamhet utestängs från insyn och kontrollmöjligheter. De förnekas rätten att föra fram förslag i kommittén. Vad vi fruktar är att samma gamla IB kommer att återuppstå fast i ny skepnad. Och den fruktan förstärks givetvis av försvarsutskottets yttrande. Därmed yrkar jag också bifall till motion 159.

också har accepterats av utskottsmajoriteten. I min motion föreslår jag att verksamheten vid skolan skall få fortsätta i avvaktan på den utredning som nu pågår. Jag anser att förslaget om att avveckla verksamheten från många synpunkter är förhastat. Flera talare har tidigare under dagens debatt redovisat sina synpunkter på den här frågan och framfört som sin åsikt att verksamheten där inte bör avvecklas. Min motion om att skolan bör få fortsätta sin verksamhet stöder sig på de synpunkter som civilförsvarsstyrelsen har framfört i sina petita. En orsak till att avveckla utbildningsverksamheten skulle vara att man ville rationalisera inom civilförsvarets område. Men eftersom den verksamheten f. n. utreds anser civilförsvarsstyrelsen att det nu inte är aktuellt att banta verksamheten. Det kan också nämnas att den verksamhet som bedrivs inom civilförsvarets ram väntas bli utvidgad under den närmaste tiden. Det kommer att krävas en ökad utbildningsvolym med hänsyn till de vapenfria tjänstepliktiga. Dessa frågor skall också utredas. Civilförsvarsstyrelsen har alltså klart sagt ifrån att det skulle vara helt otillfredsställande att minska verksamheten vid civilförsvarets anläggning i Katrineholm. Den är inte enbart en grundutbildningsanstalt. Till Katrineholmsanläggningen är knuten en förrådsverksamhet som eventuellt kan utvecklas — kommande utredningar bör kunna ge vid handen om så är möjligt. Där finns ett övningsfält som mycket väl skulle kunna vara ett lämpligt lokalt övningsfält för de närliggande länen. Därmed skulle det behövas en överledningsgrupp, och administrationen skulle behöva finnas kvar i Katrineholm. Allt detta är frågor som behöver utredas innan man går att fatta det slutliga beslutet. Därför anser jag det vara väl underbyggt att vänta med ställningstagandet till nästa försvarsbeslut. Då bör utredningarna ligga färdiga. Civilförsvarsskolan i Katrineholm har naturligtvis också en regionalpolitisk betydelse — inte så liten för resten. Framför allt västra Sörmland har under de senare åren haft mycket stora bekymmer med sysselsättningen. Det kan vi klart visa genom den näringslivsutredning som pågått inom länet. Vi kan också klart visa att vi inte har särskilt mycket offentlig verksamhet, framför allt inte statlig verksamhet, i västra Sörmland. De 75 konkreta sysselsättningstillfällen som västra Sörmland har vid civilförsvarsskolan i Katrineholm betyder onekligen en hel del. Det skulle alltså ur regionalpolitisk synpunkt vara besvärligt om skolan upphörde. I varje fall kan vi som är, för att använda Eva Hjelmströms uttryck, bypolitiker i västra Sörmland inte acceptera att denna skolverksamhet upphör utan att en grundlig utredning företas, i all synnerhet som den redan är igångsatt. Försvarsministern har tidigare i kväll försökt föra fram Nyköping som en motvikt till Katrineholm och försökt få oss att se ett motsatsförhållande mellan dessa båda orter. Om vi nu säger att skolan skall vara kvar i Katrineholm under utredningstiden så kan inte Nyköping bli aktuellt. Jag tycker att detta är näst intill ett skamligt sätt att argumentera i den här debatten. Det är klart att Nyköping är ett alternativ och att F 11:s lokaliteter kan vara användbara, det har jag full förståelse för. Men då är det också en fråga som skall utredas, och när den blivit utredd kommer vi att få ta ställning till den. Det är väl ändå inte på det sättet att försvarsministern, med sin fingerfärdighet att ordna försiag utan att lyssna på vad utredningar har att säga, är beredd att inom mycket kort tid lägga fram förslag om att ge F 11 ett alternativt användningsområde? I min motion har jag konstaterat att civilförsvarsstyrelsen klargör att verksamheten vid skolan i Katrineholm mycket väl kan fortsätta inom den budgetram som gäller för civilförsvarsstyrelsen. Det betyder alltså att de pengar som diskuterats är tilldelade civilförsvarsstyrelsen, och de pengarna vill civilförsvarsstyrelsen använda för att fortsätta verksamheten i Katrineholm. Det betyder att det inte behövs några nya pengar för att fortsätta den här verksamheten. Herr talman! Den debattunge som dykt upp på sluttampen om ett val mellan Skövde och Katrineholm som det ena eller andra alternativet anser jag det inte relevant att diskutera i dag. Dessa två orter är båda med i den fortsatta utredningen. Med vetskap om att civilförsvaret förmodligen kommer att kräva — och även bör få — större resurser ser inte jag något motsatsförhållande mellan de båda orterna i den här frågan. Det problemet får utredningen ge svar på. Eftersom min motion från januari månad helt och hållet tillgodoses i den reservation som socialdemokraterna har fogat till försvarsutskottets betänkande, reservation 12, kommer jag vid voteringen att stödja den reservationen.

Herr talman! Samtliga fem i riksdagen representerade partier står bakom motion 620, som behandlats i försvarsutskottets betänkande nr 13. Vi yrkar att, så snart det finns möjlighet, den projekterade byggnaden för ett flygvapenmuseum på Malmen i Linköping uppförs. Redan våren 1976 togs ett riksdagsbeslut att från den 1 juli 1977 inrätta ett flygvapenmuseum. Att man valde Malmen, som ligger väster om Linköping, för flygvapenmuseet var helt naturligt, då det svenska militärflygets utveckling startade där. Redan 1911 började Sveriges förste flygare, baron Carl Cederström, att flyga från Malmen. Det finns många fördelar med Malmen. Som exempel kan jag nämna att flygvapenmuseet där får närkontakt med såväl gammal bevarad lägermiljö som ett fortfarande aktivt flygfält. Att vi vill driva på ärendets behandling beror på att sedan riksdagsbeslutet togs har stora mängder av material som man önskar bevara samlats på platsen. På en tredjedel av flottiljens utrymme, fördelade på 17 lokaliteter, lagras f. n. landets flygvapenhistoriska arkivalier i avvaktan på en permanent museibyggnad inne på lägerområdet. Man tvingas nu lagra upp viktiga delar av museets material utomhus eller i undermåliga lokaler, där materialet far direkt illa. Det material som nu äventyras utgörs inte endast av flygburen materiel, känsliga flyginstrument, träkameror, fallskärmar och liknande, utan samlingarna omfattar också flygmotorer, serviceutrustning, markbunden radar och radioenheter, uniformer m.m., vilket visar integrationen av flygets utrustning. Inte minst utgör museets vapensamlingar en viktig del härav. Herr talman! Utskottet säger sig ha inhämtat uppgifter om att fortifikationsförvaltningen har upprättat ett förslag till byggnadsprogram för museibyggnaden. Ja, detta vet vi motionärer också om. Det står också omtalat i motionen. I nuvarande ekonomiska läge är det viktigt att få fram det bästa och billigaste alternativet. Beroende på vilken konstruktion man bestämmer sig för kan kostnaderna för det blivande museet variera mycket. Fortifikationsförvaltningen har ett relativt dyrt förslag. Det finns företag i Norrbotten, i Luleå och Övertorneå, som tillverkar stålkonstruktioner som vore användbara till en museibyggnad. Man skulle i princip kunna tillverka huset i Norrbotten och sätta upp det i Linköping på Malmen. Enligt uppgifter från en projektsoch byggnadsledningsgrupp på milos byggnadskontor i Linköping och från personalen på flygvapenmuseet skulle ett sådant alternativ vara godtagbart. Kostnaderna skulle också bli betydligt lägre. Är det helt otänkbart att någon annan än fortifikationsförvaltningen får bygga detta museum? Skulle man inte kunna låta projektoch byggnadsledningsgruppen i Linköping tillsammans med personalen på flygvapenmuseet planera och genomföra bygget? Herr talman! Vi motionärer är naturligtvis glada över att utskottet säger att det är angeläget att ifrågavarande byggnad kommer till stånd, men vi förväntar oss också resultat. I förhoppning om att detta lilla inlägg också kommer att beaktas vid den fortsatta behandlingen av ärendet har jag inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! Först några data som bakgrund till motion 619, om vilken jag tänker säga några ord. Statssekreterargruppen, som gjort en utredning om ersättningsjobb för nedtrappningen i Forsmark, ansåg i sitt betänkande den 23 december 1977 ett oljelager i Hargshamn vara lämpligt beredskapsobjekt. Den 26 april 1978 gav regeringen uppdrag åt Vattenfall att projektera ett oljelager i Hargshamn. Den 21 november 1978 redovisade Vattenfall det genomförda projekteringsarbetet och förslag till åtgärder. Den 1 mars 1979 sade regeringen nej till oljelagret och lämnade Vattenfalls skrivelse utan åtgärd. Jag frågade i en interpellation till dåvarande handelsministern Hadar Cars vilken orsaken var till att regeringen sagt nej, trots att intresse för saken fanns bl.a. hos överstyrelsen för ekonomiskt försvar. I sitt svar till mig den 26 mars förra året sade handelsministern att regeringen funnit en lokalisering av ett beredskapslager av olja till Hargshamn klart olämplig från försvarssynpunkt. Regeringens svar kom som en kalldusch, inte minst för Östhammars kommun, som hade räknat med att använda överskottsmassorna från det utsprängda bergrummet till utfyllnad av det planerade industriområdet intill. När inte oljelagret kommer till stånd blir trots statsbidraget de kommunala kostnaderna för detta industriområde nu dubbelt så höga som man hade haft anledning att räkna med. Staten har i projekteringskostnader kastat bort 1,5 milj.kr. till ingen nytta. Hela frågan om oljelagret i Hargshamn har hanterats synnerligen klumpigt av regeringen. Det verkar mer och mer som om det var ett förhastat beslut av vederbörande statsråd. I slutskedet blev inte de militära chefer som tidigare tillstyrkt tillfrågade, inte heller AMS och överstyrelsen för ekonomiskt försvar, som också varit positiva till det hela. På en direkt fråga av mig i interpellationsdebatten förra våren svarade statsrådet att den som stoppat projektet var överbefälhavaren. Detta har dock inte kunnat verifieras. Tvärtom har det senare framkommit att ÖB inte alls motsatte sig projektet. Då många med mig tyckte att regeringens handlande var mycket märkligt, väckte jag och några av mina länskamrater en motion i januari i år där vi påtalade handläggningen av ärendet. Vi ansåg att lagret borde byggas enligt planerna, inte minst mot bakgrund av behovet av ökad oljeberedskap. Försvarsutskottet håller nu med om att ärendet skötts illa men vill inte ifrågasätta regeringens bedömning i själva sakfrågan. Det finns det inte tillräcklig anledning till, säger man, och det tolkar jag som ett rätt kritiskt uttalande. Motionärerna hade väl hoppats på att utskottet litet grundligare skulle ha satt sig in i ärendet och då kommit fram till att planerna på oljelagret mycket väl kunnat fullföljas. Men det kanske i stället skulle ha varit en sak för konstitutionsutskottet att ta upp den underliga behandlingen av frågan. Jag tror dock att utskottet vid en närmare utredning hade kommit fram till att de ansvariga militära instanserna inte kommit med några avgörande invändningar. Regeringens beslut har tydligen fattats på s.k. lösa boliner. Jag kan förstå att utskottet inte gärna vill riva upp ett regeringsbeslut på grundval av en enskild motion. Det skedda understryker dock det olyckliga med de täta borgerliga regeringsskiften som har förekommit de senaste åren och nackdelen med statsråd som inte haft tid eller förmåga att tillräckligt sätta sig ini de frågor de haft att handlägga. Hans Petersson i Hallstahammar har redan yrkat bifall till min motion. Jag tror inte att det går att få någon större anslutning mot ett enigt utskott. Vi motionärer vet dock att vi i sak har rätt. Men tyvärr räcker det inte för att få till stånd ett oljelager i Hargshamn.

Herr talman! I min motion 810 har jag hemställt om ett uttalande av riksdagen för att få en tidsmässig samordning till stånd när det gäller skolornas avslutning och inkallelserna i juni månad för de plutonsbefälsuttagna värnpliktiga vid armén. Under den allmänna motionstiden i januari 1978 väckte jag en liknande motion, som avslogs av riksdagen på våren samma år. Sedan dess har följande tilldragit sig: På examensdagen i juni 1978 sände jag brev till arméchefen och generaldirektören för skolöverstyrelsen med vädjan om ett samarbete för att lösa det påtalade samordningsproblemet. Båda meddelade senare i brev att de var intresserade av att medverka till frågans lösning. I mars 1979 sammanträffade företrädare för chefen för armén och skolöverstyrelsen för att diskutera samordningsfrågan. Något resultat av den överläggningen har tydligen inte kommit till stånd, eftersom inryckning till arméförbandens plutonsbefälsutbildning även förra året skedde några dagar före skolavslutningen. Det var med anledning av det som jag i januari månad i år väckte den motion som nu behandlas. Försvarsutskottet yrkar även i år avslag på min motion, men påpekar att en överläggning i ämnet nyligen ägt rum mellan företrädare för chefen för armén och Svenska kommunförbundet. Utskottet upplyser även om att riktlinjer finns för ett fortsatt samarbete i frågan och uttalar tillfredsställelse med att samarbete pågår. Jag ber att få instämma med försvarsutskottet i det senare uttalandet; jag tycker också att det är tillfredsställande att ett samarbete har kommit till stånd, och jag är tacksam om det fortsatta samarbetet ger ett positivt resultat. Om några veckor, närmare bestämt den 2 juni, sker inkallelserna för den i motionen nämnda kategorin värnpliktiga, och den 6 juni slutar skolorna på de flesta platser i landet. Låt oss hoppas att det i år är sista gången som denna brist i fråga om tidsmässig samordning skall råda. Vi måste visa förståelse för de värnpliktigas situation samtidigt som vi visar dem att vi har ett välorganiserat samhälle — ett samhälle som de känner sig motiverade att försvara. Herr talman! Med anledning av att samarbete nu pågår mellan företrädare för chefen för armén och Svenska kommunförbundet för att förbättra de i motion 810 påtalade förhållandena har jag för dagen inget yrkande.

Herr talman! Jag har inte tänkt försöka blåsa nytt liv i försvarsdebatten — här delar jag helt de synpunkter och värderingar som framförts av Per Petersson och andra moderata talare. Jag har begärt ordet för att få lägga mina synpunkter på utskottsbetänkandet i vad avser den föreslagna nedläggningen av den provisoriska civilförsvarsskolan i Katrineholm. Södermanland har sedan slutet av 1970-talet på grund av rationaliseringar inom försvaret och genom urholkningen av försvarsanslagen drabbats kännbart ur sysselsättningssynpunkt. F 11 i Nyköping har lagts ned utan att man har fått någon ersättning. Nu står Katrineholm i tur. Det är naturligtvis högst beklagligt för länet och kommunen. Men frågan gäller nu totalförsvarets problem. Och där tror jag att vi alla är överens om att vi måste få ut största möjliga effekt av de ekonomiska insatser vi gör. Då är en förlängd satsning på den provisoriska civilförsvarsskolan i Katrineholm felaktig. Som tidigare talare framhållit har vi nu en överkapacitet vid civilförsvarets tre permanenta utbildningsanläggningar. Riksdagen har tidigare fattat principbeslut om uppförande av en ny anläggning i Skövde. Skall den i motionerna och reservation 12 föreslagna fortsatta driften i Katrineholm äga rum, måste tanken vara att efter 1982 uppföra en ny anläggning i Katrineholm. Kostnaderna för denna anläggning beräknas bli minst 70 milj.kr. Om en utökning av utbildningsbehovet uppkommer bör man, som framhållits både av försvarsministern och i utskottsbetänkandet, pröva möjligheterna att använda lediga militära anläggningar, t.ex. den i Nyköping. På lång sikt kan satsningen i Katrineholm sålunda inte anses erforderlig eller lämplig. Sett på kort sikt betyder reservationens förslag en försvagning av civilförsvarets möjligheter att fullgöra sina uppgifter. Kostnaderna för att bibehålla driften i Katrineholm under två år har beräknats till 8 milj.kr., vilka föreslås disponeras genom omfördelning inom civilförsvarets ram. Denna omfördelning kommer sannolikt att gå ut över utbildningsanslaget och innebära — som redan nämnts av tidigare talare — ett bortfall av 16 000 utbildningsdagar. Vi vet att de tre permanenta skolorna i dag har ledig utbildningskapacitet. Ett bifall till reservation 12 ökar denna överkapacitet samtidigt som vi reducerar utbildningsanslaget med 16 000 utbildningsdagar. Ett sådant beslut kan vi moderata riksdagsmän i Sörmland inte medverka till. Motionärernas bevekelsegrunder måste ha varit regionaloch sysselsättningspolitiskt betingade, och jag kan inte med bibehållen trovärdighet i försvarsfrågor medverka till en försämrad möjlighet för totalförsvaret att lösa sina uppgifter genom att utnyttja knappa förslagsanslag till regionalpolitiska åtgärder. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till försvarsutskottets hemställan i dess betänkande nr 13 på alla punkter utom punkt 4, där jag yrkar bifall till reservation 4.
Herr talman! Jag håller med Göran Allmér i hans senaste konstaterande — att det finns mycket av regionalpolitiskt tänkande på vår sida när vi slår vakt om civilförsvarsskolan i Katrineholm. Men vad jag vänder mig emot är framför allt att Göran Allmér tycker att det nu är så klarlagt när det gäller kostnaderna att det bara är att sätta i gång och avveckla verksamheten. Vi har från vår sida anfört att vad vi absolut bör göra är att avvakta det utredningsarbete som pågår. Vi bör se vilka kostnader det är fråga om och vilka möjligheter som finns att använda Katrineholmsanläggningarna för alternativa ändamål inom civilförsvarets ram. Jag har i mitt huvudanförande nämnt att förrådsverksamhet redan fin Katrineholm. Det är en verksamhet som mycket väl borde kunna fortsätta och byggas ut. Men därom vet vi inte någonting förrän detta ärende är helt färdigutrett. Vi har möjligheten att använda övningsfältet, vilket vi ändå har lagt ned en hel del pengar på, som ett lokalt övningsfält för de närliggande länen. Men hur det skall göras och om vi då skall ha övningsledningsgrupp och administration kvar i Katrineholm, det vet vi inte förrän vi får den här frågan utredd. Det är därför som det är så viktigt att vi väntar på utredningen och tar ställning till dessa frågor 1982, när vi skall ta ställning till försvaret i dess helhet. Detta är de sakliga grunder som gör att jag inte kan gå med på utskottsmajoritetens förslag den här gången.
Herr talman! Göran Allmér talade om regionalpolitik i sitt anförande och fick det att låta som om vi som tidigare yttrat oss i debatten hade gjort det utifrån ett sådant perspektiv. Det är en felaktig och missvisande beskrivning av den tidigare debatten, som har handlat om rent försvarspolitiska bedömningar. Vad vi som tidigare har yttrat oss i debatten har stött oss på har ju varit civilförsvarsstyrelsens bedömning, som har gått ut på att vi bör avvakta försvarsbeslutet 1982 innan vi tar definitiv ställning till frågan om civilförsvarsskolan i Katrineholm. Man har alltså haft den försvarspolitiska utgångspunkten, och man kan nog inte, Göran Allmér, beskylla civilförsvarsstyrelsen för att anlägga några regionalpolitiska bedömningar i sitt resonemang. Vi som kommer ifrån valkretsen och som ansett det här förslaget vara bristfälligt har dessutom pekat på att det skulle komma att drabba en bygd som också i många andra sammanhang är utsatt för arbetslöshet och strukturförändringar inom industrin. Att framföra detta är vår skyldighet mot den här kammaren — och också vår skyldighet mot våra väljare därhemma. Jag vill sammanfatta med att säga att det är främst från försvarspolitiska utgångspunkter som vi har tagit ställning på detta sätt och väckt de här motionerna. Dessutom har vi ansett det nödvändigt att peka på bygdens mycket utsatta läge. Och jag kan bara beklaga att Göran Allmér och moderaterna hamnar på en annan linje än vi övriga på Sörmlandsbänken.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
Jag vill här hänvisa till den debatt som förekom mellan Bernt Ekinge och försvarsministern, och jag instämmer till alla delar i vad försvarsministern anförde i det sammanhanget.
Herr talman! Göran Allmér pratar om knappa anslag. Låt mig då bara påpeka att civilförsvarsstyrelsen, som har att hantera dessa anslag, har gjort samma grundläggande bedömning som vi att man skall ha handlingsfrihet efter 1982 års försvarsbeslut. Detta är den springande punkten i resonemanget. De sifferexempel som har dragits här i kväll skall jag inte gå in på ytterligare, för dem har Bernt Ekinge i en tidigare replik utförligt bemött, och redovisat hur det faktiskt ligger till. Jag kan återigen bara beklaga att moderaterna här ställer sig utanför den gemenskap vi i övrigt har på länsbänken och den aktion vi gör för att värna civilförsvarsskolan och se till att vi har handlingsfrihet efter 1982 års försvarsbeslut.
Herr talman! Det är för att vi skall få möjligheter till en total överblick av den ekonomiska situationen som jag anser att vi skall avvakta utredningsarbetet. Det kan naturligtvis inte vara särskilt stor mening med att tillsätta utredningar och sedan inte låta dem arbeta färdigt utan man går in och fattar beslut under tiden som utredningarna pågår. För egen del skulle jag kunna spetsa till resonemanget och beteckna det som klåfingrighet att göra på det sättet.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i den här debatten, men efter det förvirrade meningsutbyte som ägde rum för en stund sedan mellan Bengt Kindbom och Bernt Ekinge beträffande civilförsvarsskolorna i Katrineholm och Skövde känner jag mig föranlåten att ändå säga ett par ord. Man har blandat ihop två begrepp och gjort gällande att om vi behåller anläggningen i Katrineholm skulle inte beslutet beträffande Skövde fullföljas. Det är en helt felaktig uppfattning. Beslutet om civilförsvarsskolan i Skövde fattades för många år sedan, under den tid då Eric Holmqvist var försvarsminister, och det beslutet ligger självfallet fast. I den partimotion som jag har undertecknat i sammanhanget står följande: ”Riksdagen bör därför nu avslå regeringens förslag om en nedläggning av civilförsvarsskolan i Katrineholm. Vad vi här anfört innebär vidare att vi, under ovan angivna förutsättningar, vidhåller inrättandet av den fjärde civilförsvarsskolan i Skövde.” Det är klara besked. Bengt Kindbom frågade hur vi socialdemokrater på Skaraborgsbänken kommer att rösta. Vi kommer att rösta för den socialdemokratiska partimotionen. Vi kommer att rösta för de socialdemokratiska reservationerna till utskottets betänkande, och vi kommer alltid att rösta för en civilförsvarsskola i Skövde.
Herr talman! Det var bra att Paul Jansson klargjorde detta inför kammaren. Vad utskottet har skrivit på s. 49 skall jag inte upprepa. Den socialdemokratiska reservationen nr 12 säger att ett ställningstagande om Katrineholmsskolans framtid bör uppskjutas till nästa försvarsbeslut, och kostnaderna för att behålla den handlingsfriheten anges till 8 milj.kr. för en tvåårsperiod. Det skall vi ställa i relation till de 57 miljoner som man beräknar för skolans byggande i Skövde. Vad som sägs i reservationen och det som riksdagen kommer att fatta beslut om är bifall till yrkande 10 i den socialdemokratiska motionen 482. Jag går då över till den motionen och läser yrkande 10. Där hemställs ”att riksdagen avslår regeringens förslag om nedläggning av civilförsvarsskolan i Katrineholm”. Man nämner icke med ett enda ord att beslutet när det gäller Skövde skall fullföljas. Jag noterar att de sörmländska talare som varit uppe i talarstolen efter Bernt Ekinge har sagt att det inte finns några motsättningar mellan Skövde och Katrineholm utan att det rör sig om två orter som är föremål för ett fortsatt utredningsarbete. Man har tidigare fattat ett beslut om lokalisering av civilförsvarsskolan till Skövde, men nu fortsätter man att utreda frågan, och striden om civilförsvarsskolan står mellan två orter. Detta har på intet sätt stillat den oro som jag tidigare gett uttryck för.
Herr talman! Jag tycker att det var ganska onödigt att dra i gång en debatt kring ett beslut som — ifall jag minns rätt — fattades redan 1974 om att man skall inrätta en civilförsvarsskola i Skövde. Detta beslut ligger fast. Jag förstår inte vad det är för griller som Bernt Ekinge satt i huvudet på Bengt Kindbom i det här avseendet. Beslutet ligger alltså fast. Vi beklagar att man ännu bara fått ett övningsfält till Skövde, men vi kommer att jobba så länge vi orkar på att få en fullt utbyggd civilförsvarsskola dit — det är helt klart. Jag förstår inte varför man tagit upp den debatten i detta sammanhang. I vår motion står det att det är en förutsättning att beslutet beträffande Skövde skall fullföljas.

Herr talman! I försvarsutskottets betänkande nr 15 behandlas bl.a. frågan om lokaliseringen av civilbefälhavarnas kanslier. Låt mig erinra om att landets indelning i militärområden i stort sett sammanfaller med denna lokalisering. Detta förnuftiga förhållande skall fortsätta. Det är emellertid inte överallt som civilbefälhavarnas kansli och militärstaben ligger på samma ort. Det borde de göra — det anser både försvarsmaktens ledningsutredning och försvarsministern. Skälen är flera. Framför allt betonas att samverkan mellan försvarsmakten och totalförsvarets civila delar blir allt betydelsefullare, detta för att man skall nå bästa effekt i bl.a. det viktiga planeringsarbetet. Slutsatsen blir helt naturligt att civilbefälhavarens kansli bör ligga på samma ort som milostaben. I ledningsutredningens betänkande — SOU 1978:77 — framhålls bl.a. att milostab och CB-kansli inte bara är samgrupperade i krig utan också betraktas som integrerade delar i en totalförsvarsstab. Man påminner också om att militärbefälhavarna och civilbefälhavaren gemensamt förbereder och genomför ledningsövningar dels för milostab och CB-kansli, dels för fo-staber och länsstyrelser. Förberedelserna för dessa övningar underlättas om kanslierna ligger på samma ort. För att vinna tid denna sena timme skall jag, herr talman, avstå från att redogöra för raden av andra starka motiv som åberopas av ledningsutredningen. Civilbefälhavarens kansli i Bergslagens militärområde ligger i Falun, medan milostaben ligger i Karlstad. I den proposition, 1979/80:135, som behandlas i betänkandet säger statsrådet: ”De nämnda kontakterna med militärbefälhavaren och med de civila totalförsvarsmyndigheterna m.fl. talar enligt min mening för en omlokalisering av kansliet till Karlstad. I Karlstad kan kansliet beredas plats i befintliga statliga lokaler utan några särskilda investeringar.

Vi finner att några allvarliga invändningar inte gjorts och att både sakliga och principiella skäl talar för en lokalisering av kansliet till Karlstad. Karlstad är ju också residensstad, och där finns en ny civilbefälhavare att utse. I civilutskottets yttrande över den här frågan finns en avvikande mening anmäld av en motionärerna, nämligen Magnus Persson, socialdemokrat. I likhet med vad jag gör i min reservation till försvarsutskottets betänkande talar han för att ett beslut bör ske nu om att civilbefälhavarens kansli skall lokaliseras till Karlstad. Herr talman! Det finns ytterligare två skäl till att det här beslutet bör fattas nu och det ena är, som jag i förbigående nämnt, att en ny civilbefälhavare skall utses efter länschefen i Kopparbergs län. Det skall också utses en ny kanslichef. Det här är rätt tidpunkt, och skälen är som sagt starka och satta på pränt både av den utredning jag hänvisat till och av försvarsministern själv. Jag ber, herr talman, att med detta få yrka bifall till min reservation, nr 2, vid föreliggande betänkande.